Herr talman! Ett betydelsefullt steg för vårt land kommer att tagas i och med att Sverige godkänner avtalet med EEC. Avtalet innebär bevarad neutralitetspolitik för Sverige. Inga beskärningar sker av vår frihet i fråga om inre politiska åtgärder t.ex. om att bedriva regionalpolitiken på samma sätt som tidigare eller att förbjuda medel som kan skada människors, djurs och växters liv och hälsa. Den s.k. utvecklingsparagrafen ger oss möjligheter att vidga avtalet men endast genom åtgärder som vi själva och den europeiska gemenskapen accepterar. Förpliktelserna i avtalet innebär att vi får frihandel med ett block som vi av gammal tradition fört handel med och att vi givetvis inte får vidtaga diskriminerande åtgärder mot dessa våra handelspartners. Den svenska handeln med de länder som nu tillhör EEC och de som i någon form kommer att anknytas utgör mer än 70 procent av vårt lands handel, medan handeln med t.ex. Sovjetunionen och det kommunistiska blocket i övrigt endast är omkring 5 procent. Vi har önskat nära och varaktiga förbindelser med EEC. Men den deklaration som avgavs den 2 februari i år av centerns partiledare lyder: ”För centerns del står det nu liksom tidigare klart, att ett land som vårt inte kan påta sig de förpliktelser som medlemskap innebär efter de beslut som EEC-organen har fattat med anledning av Davignonoch Wernerrapporterna. En fortsatt diskussion om den saken skulle enligt min mening inte heller föra oss en tum närmare det omfattande, nära och varaktiga samarbete med EEC som det stora flertalet i vårt land är ense om att försöka få till stånd.” Det är en deklaration för centerns del. Vi har inte ansett att det finns några förutsättningar för medlemskap i EEC. Jag delar inte herr Turessons mening beträffande neutraliteten. Jag skall inte närmare gå in på de andra aspekter han i utrikespolitiskt avseende berörde, men vi anser alltså inte att ett medlemskap är möjligt. Utom Werneroch Davignonrapporterna vill jag erinra om ett dokument, som visserligen kom fram för åtskilliga år sedan, nämligen Bonndeklarationen 1961, kanske ett av de skarpaste politiska uttalanden som gjorts från EEC. Vi vill alltså nå fram till nära och varaktiga förbindelser med EEC. Avtalet är för svensk del inte vad vi önskar, men det innebär en efter omständigheterna hygglig uppgörelse. Man måste beakta att det, när ett avtal skall träffas, alltid finns två parter. Den ena parten kan inte få allt vad den önskar. Betraktar man avtalet i den form man lyckats uppnå, finner man att det är en hygglig uppgörelse. På några punkter finns anledning att starkt markera den svenska tolkningen av avtalet. Den enligt centerns uppfattning betydelsefulla regionalpolitiken skall fritt få bedrivas även i fortsättningen. Övriga i gemenskapen på olika sätt ingående länder får inte diskrimineras, men det står Sverige fritt att inom landet bedriva en mycket aktiv regionalpolitik. Detta har i propositionen markerats genom departementschefens uttalande, att avtalet enligt hans mening inte utgör något hinder för en fortsatt aktiv regionalpolitik av det slag som bedrivs i Sverige. Vi hälsar detta uttalande med tillfredsställelse. En av de viktigaste förutsättningarna för att centerpartiet skulle kunna godta uppgörelsen har varit att vi skall kunna bedriva en aktiv regionalpolitik även i fortsättningen. Glädjande nog har den av centern initierade miljöpolitiken omfattats med stort intresse både inom vårt land och i hela världen, vilket Stockholmskonferensen vittnar om. Vi betraktar det därför som ett oavvisligt krav att Sverige skall få fritt i överensstämmelse med artikel 20 i avtalet vidta skyddsåtgärder som motiveras av hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet eller av intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, att bevara växter osv., som det heter i artikel 20. Det tyvärr alltmer förekommande bruket att använda ibland mycket farliga gifter för att bekämpa skadeinsekter är verkligen en åtgärd, som kan betecknas som farlig för människor, djur och växter. I sådana fall medger avtalet obestridligen att vi förbjuder import av varor, som är besprutade med gifter som inte är tillåtna i Sverige. Om t.ex. importerad sallad är besprutad med ett medel som vi inte tillåter i vårt land, bör vi i konsekvens härmed förbjuda importen. Bestämmelserna i artikel 15, att de avtalsslutande parterna skall tillämpa sina veterinära, sanitära och fytosanitära bestämmelser på ett icke diskriminerande sätt hindrar inte det skydd som finns stadgat i artikel 20. Det har uttalats vissa farhågor för att utvecklingsartikeln skulle kunna innebära risker för vårt land, så att vi skulle kunna tvingas åta oss förpliktelser som vi inte önskar. Detta är enligt min uppfattning helt uteslutet, därför att avtal som kommer till stånd på detta sätt skall ratificeras eller godkännas av de avtalsslutande parterna enligt deras egna förfaranden. Det avgörande beslutet är alltså helt lagt i respektive länders egna händer. Ett exempel i det fallet är en utvidgning på sjöfartens område. Flaggdiskrimineringen är en motbjudande företeelse som sätter både säkerhetsoch anställningsvillkor ur spel. Det är ett intresse för både sjöfolksförbundet och redarnäringen att sådana avarter inte förekommer och det bör EEC-länderna och med dem samarbetande försöka få bukt med. Utvecklingsartikeln bör emellertid finnas med i avtalet. Det finns åtskilliga skäl härför. Ett av de starkaste skälen är att man på en rad för Oss intressanta samarbetsområden inom gemenskaperna inte har utformat någon gemensam politik eller inlett något samarbete. Därför bör det finnas möjligheter att fortsätta.

Därav framgår att vi accepterar det avtal med EEC som nu föreligger. Detta ställningstagande — dvs. bevarad alliansfrihet och neutralitet men gärna handel och samarbete med EEC-länderna — är helt i överensstämmelse med centerns tidigare ställningstagande. När efter andra världskriget man opponerade allt starkare mot den protektionism som hade förekommit före kriget och det började bli en stark önskan att få en friare handel, fick vi GATT-avtalet 1947. Vi fortsatte med förhandlingar mellan de 17 Marshalländerna, vilka ju inte gick i lås, utan när samarbetet tog slut i och med att Parisförhandlingarna upphörde, bildades EEC och trädde i kraft 1958, och EFTA bildades 1960. Då var frågan vad som skulle göras i fortsättningen. Centerns dåvarande partiledare Gunnar Hedlund avgav då en principdeklaration, som sedan har varit riktmärke för vårt partis handlande — det var i ett tal som hölls i juni månad 1961, då han förklarade att vi icke kan anse att ett medlemskap i EEC är förenligt med svensk neutralitetspolitik. Samma år, i september månad, höll dåvarande statsministern Erlander sitt s.k. Metalltal, där han gjorde samma deklaration som hade gjorts av Gunnar Hedlund tidigare. Det har varit vägledande för centerns politik beträffande EEC. Det avtal som Sverige nu kommer att träffa med EEC-länderna är, såsom framgår av vad jag sagt tidigare, relativt begränsat, och det är naturligtvis önskvärt att vi genom GATT-avtalet kan få bort ytterligare hinder för handeln. GATT-avtalet är ju betydligt mera omfattande i fråga om antalet samarbetande länder, och där föreligger inte heller för svensk del några hinder för alliansfriheten och neutralitetspolitiken. Det är önskvärt att handelshinder som inte erfordras för självförsörjningen undanröjes, då man därigenom får ett friare val av varor och en bättre anpassning till produktionsbetingelserna i olika länder. De konstlade gränser som funnits mellan EEC och EFTA har medfört att handeln har kommit att spåra in i banor som den kanske annars inte skulle ha tagit. Med den friare handel som vi kan få nu kan specialiseringen och urvalet bli bättre och därmed leda till ökad effektivitet. Även om vi strävar efter en friare handel med andra länder och i vissa avseenden ökat samarbete, kan man ändå inte bortse från att det kvarstår en stark gemenskap mellan de nordiska länderna. Oavsett hur slututformningen blir av de nordiska ländernas förhållande till EEC kvarstår dock åtskilliga frågor, där dessa länder bör kunna samarbeta i mycket större utsträckning än vad som är möjligt inom de större områdena i EEC-gruppen och GATT-avtalet. Det är viktigt att de nordiska länderna i alla viktiga frågor söker samråd, även om det inte alltid kan leda till exakt lika ställningstagande. Detta samarbete bör enligt min uppfattning inte inskränkas endast till handel och sådana ting, utan det bör också utsträckas till avgöranden i alla viktiga utrikespolitiska frågor. I de nordiska ländernas FN-delegationer har det t.ex. alltid förekommit ett mycket gott och gagnerikt samarbete. Det finns ett område där man är oviss om hur utvecklingen kommer att bli efter detta avtals ingående; det är i fråga om jordbruket. Att Danmark blivit medlem i EEC betyder naturligtvis att den danska pressen på Sverige för att få exportera jordbruksprodukter hit lättar, eftersom EEC-länderna är stora avnämare, dit Danmark kan sälja till förmånligare villkor. Å andra sidan är vi medvetna om — det har redan påpekats — att det blir svårare för Sveriges export t.ex. till Storbritannien. Jag vill starkt understryka angelägenheten av att regeringen verkligen tillgodoser de svenska intresserna härvidlag. Genom att jordbruket inte innefattas i avtalet står det oss dock fritt att i fortsättningen utforma vår jordbrukspolitik hur vi önskar med hänsyn till beredskapsförhållanden, kvaliteter och dylikt. Skulle det vara önskvärt, kan givetvis sådana frågor upptas igen till behandling i anslutning till utvecklingsartikeln. Herr talman! Jag anser det inte nödvändigt att beröra en rad av avtalets tekniska utformning i dagens debatt. Jag skulle i det sammanhanget vilja inflika, att det i stället blir så mycket nödvändigare med en omfattande information, så att svenska folket verkligen vet vad avtalet kommer att innebära. Det har sagts många gånger i denna kammare, att det är önskvärt att lämna information. Det är det kanske i ännu större utsträckning nu när vi kommit fram till att avtalet kommer att bli träffat. Vi har för vår del sagt ifrån långt tidigare att vi inte kan acceptera något medlemskap på grund av neutralitetspolitiken, men vi har samtidigt deklarerat, att vi inte har några som helst invändningar mot att det blir ett varaktigt och nära samarbete med EEC på handelns område också i andra avseenden. Herr talman! Jag vill sluta med att säga att det avtal, om vilket vi nu går att besluta, har utformats på ett sådant sätt, att det inte strider mot de principer som centern ansett bör följas. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr förste vice talmannen Bengtson framhöll den s.k. Bonndeklarationen av 1961 som ett bevis för att det för en neutral stat inte var möjligt att vara medlem i EEC. Men, herr Bengtson, det har hänt ganska mycket efter 1961. Det har inom EEC skett en påtaglig nedtoning av det överstatliga momentet. Denna nedtoning, förändring och utveckling efter 1961 ledde ju 1967 till den svenska ansökan om förhandlingar med EEC. I samband med att denna ansökan lämnades framhöll den svenska regeringen, att den för sin del inte ville utesluta någon av de former för anslutning som Romfördraget innehåller. Jag tycker därför att Bonndeklarationen 1961 i dag inte är särskilt relevant i sammanhanget. Därför har jag inte ansett, att man bör tillmäta den samma betydelse som herr förste vice talmannen vill göra.
Herr talman! Skall man räkna i tid från Bonndeklarationen ligger åtskilliga år emellan, men principerna har ju delvis upprepats och bestyrkts i Davignonoch Wernerrapporterna. I 1967 års ansökan står efter vad jag kommer ihåg markerat att Sverige i en form, som bevarar den svenska neutraliteten, skulle ha en gemenskap med EEC. Även där markerades fortfarande att vi hade samma uppfattning som vi haft från 1961 och framåt. Skillnaderna är inte så stora, men det är fortfarande så pass politisk karaktär på EEC, att vi från centerns sida som framgår av de citat jag lämnade från årets debatter inte kan anse att ett medlemskap är möjligt.
Herr talman! Det förbehåll av neutralitetspolitisk innebörd som var fogat till 1967 års ansökan och som herr Bengtson nu åberopade står fortfarande kvar. Detta förbehåll har vi haft ända från början. Detta är vi alla, såvitt jag kan förstå, i denna riksdag eniga om. Herr Bengtson säger, att Werneroch Davignonrapporterna på nytt aktualiserar delar av de överstatliga drag som starkt poängterades i Bonndeklarationen 1961. Jag försökte i mitt anförande visa att följderna av Werneroch Davignonrapporterna med all sannolikhet inte kommer att leda till så farliga konsekvenser på det området som herr Bengtson och centerpartiet tycks tro.

Herr talman! Herr Bengtson har tydligen inte uppmärksammat att centerungdomen står här utanför Riksdagshuset nu och kräver att man skall säga nej till det här frihandelsavtalet. EEC har tillkommit för att stärka kapitalismen i Västeuropa och utöka storkapitalets makt. Detta är ett grundläggande faktum som man aldrig får glömma. Den ursprungliga avsikten med EEC hade inte särskilt mycket med handel och ekonomi att göra. Bakom EEC:s tillkomst ligger strävan att ena de västeuropeiska imperialiststaterna, strävan att stärka militärblocket NATO, strävan efter snabb militär upprustning av de kapitalistiska staterna i Västeuropa. Men när planerna på att bilda en politisk union i Västeuropa och planerna på en Europaarmé hade gått i stöpet, då återstod för krafterna bakom dessa strävanden att börja med en ekonomisk union, att ekonomiskt sammanbinda de imperialistiska staterna i Västeuropa genom tullunion och en gemensam ekonomisk politik på allt fler områden. Krafterna bakom EEC är alltså reaktionens krafter. Deras syftemål har varit och är att utveckla EEC till en överstatlig organisation, att flytta över beslutanderätt från valda församlingar i de olika staterna till den mäktiga EEC-byråkratin i Bryssel. Dessa krafter går storkapitalets ärenden. Storkapitalet har alltid varit lierat med reaktion och konservatism. Folken har alltid fått erövra politiska, sociala och ekonomiska rättigheter i kamp mot dessa krafter. EEC riktar sig i första hand mot de demokratiska rättigheterna. EEC riktar sig mot folkens möjligheter att vinna framgång för sina krav. Frågan om EEC är i främsta rummet politisk. Att handel och tullar dominerar bilden beror på att det inom dessa områden varit lättast att nå samarbete. Det har också varit politiskt tacksamt för EEC-anhängare att söka framställa frågan om EEC som en fråga om tulltariffer i stället för en fråga om de demokratiska rättigheterna, om möjligheterna att hävda folklagrens intresse av ett bättre liv. Tulltariffer och ursprungsregler rör folket mindre än deras rättigheter. Man brukar förespegla att EEC skulle vara följden av en nödvändig utveckling, att EEC skulle vara det ofrånkomliga svaret på den internationella kapitalsammanflätningen. Dessa teorier är felaktiga. Kapital sammanslås till större enheter, kapital exporteras och sammanflätas internationellt oavsett om en öÖverstatlig organisation av EEC:s typ existerar eller ej. EEC är ingen nödtvungen följd av någon kapitalets internationalisering. Men när de stora imperialisterna sprider sitt kapital över gränserna, till olika länder, då upplever de i folkens nationella självbestämmanderätt och andra demokratiska rättigheter ett hinder och ett hot. De försöker på olika sätt kringskära och minska värdet av dessa rättigheter. Genom sin ekonomiska makt och överhöghet har de också den avgörande samhällsmakten. Med EEC skall de få en organisation som ger dem än större maktpolitiska fördelar. EEC verkar än så länge framför allt som en tullunion men med gemensamma syftemål och ett närmande av politiken på många områden. EEC tillämpar utåt genomsnittligt högre tullar än t.ex. Sverige. I deklarationen från den svenska regeringen till EEC den 6 september 1971 förklarade den svenska regeringen att den ansåg att åtaganden av harmonisering av det yttre gränsskyddet vore angeläget att få in i ett avtal mellan Sverige och EEC. Regeringen var alltså beredd att anpassa Sveriges yttre tullar till EEC:s. Sverige var berett att delta i EEC:s protektionism mot andra länder. Detta handlande, detta uttalade önskemål i deklarationen av den 6 september rimmar illa med de stolta orden i propositionen 135 och utrikesutskottets betänkande, där det heter att målet för handelspolitiken är frihandel med alla länder. Knytning av Sveriges handel till EEC och anpassning av den svenska tullnivån till EEC:s högre tullnivå främjar inte friare världshandel. Att EEC inte ville ha med Sverige i sin tullunion i denna omgång gjorde att den svenska tullnivån mot tredje land inte behövde höjas. Här främjade EEC oavsiktligt en friare världshandel. Detta är paradoxalt men måste ändå påpekas. I propositionen upprepas det slitna påståendet att Sverige skulle ingå det föreslagna avtalet för att undvika handelspolitisk isolering. Detta är skrämselpropaganda. Sverige blir inte mer handelspolitiskt isolerat av EEC därför att ytterligare tre länder går in som medlemmar än vad Sverige hittills har varit av EEC. Tullarnas betydelse för handelns inriktning får inte överskattas på detta sätt. EEC har inte ”isolerat” Sverige från sig under de 14 år Sverige stått utanför. Vidgningen av EEC är mig veterligt inte förknippad med några som helst bestämmelser om att EEC-länderna skulle börja skärpa sin attityd gentemot tredje land. Sveriges export till EEC har under denna period ungefär tredubblats i löpande priser. Under samma period ökade handeln med EFTA-staterna med något över tre gånger. Därför har EEC:s andel av den svenska exporten något fallit. Men ett studium av den svenska exportens utveckling under 1960-talet ger vid handen att handelsexpansionen framför allt gick till våra nordiska grannländer. Det ger vid handen att den största delen av denna ökning faller på sådana varor — livsmedel och råvaror — som inte varit tullfria inom EFTA. Detta visar för det första att tullarnas roll inte får överskattas, för det andra att inga skäl föreligger för antagandet att Sverige skulle bli ”isolerat” utan det föreslagna avtalet. Hade däremot regeringen fått igenom sin propå av den 6 september 1971 hade den svenska utrikeshandeln än starkare blivit inriktad på rika imperialiststater i Västeuropa och isolerad från den övriga världen. Detta sagt med stora reservationer för tullarnas betydelse. Vänsterpartiet kommunisterna är anhängare av fri handel med alla länder. Men vi anser samtidigt att snedvridningen av den svenska utrikeshandeln, med dess ensidiga inriktning på Västeuropa, inte gagnar det svenska folkets intressen. Det är inte klok politik att svensk utrikeshandel är så beroende av utvecklingen i ett fåtal länder och en så begränsad region. Handeln måste än mer stimuleras att öka med u-länderna på för dem gynnsamma villkor och med de socialistiska staterna. Regeringen lyckades inte få igenom sina önskemål från den 6 september 1971. Man lyckades inte komma överens med EEC om tullunion och inte heller om gemensam handelspolitik gentemot tredje land. Men även det föreliggande avtalet kommer att förstärka inriktningen av den svenska handeln till EEC. Det främjar inte ökad handel med andra områden att man börjar med att ta bort tullar med ett område med vilket man redan har en mycket välutvecklad handel — utan att man samtidigt tar bort tullar gentemot andra länder. Dessutom finns det komplicerade nätet av s.k. ursprungsregler, dvs. regler som bestämmer hur stor värdeandel av beståndsdelarna i en vara som får komma från tredje land. Dessa regler är för vissa varor så skärpta att de kommer att binda den svenska handeln till EEC förutsatt att producenterna vill kunna exportera tullfritt till EEC. Vänsterpartiet kommunisterna är anhängare av en friare handel och motståndare till protektionism, utom för länder som behöver bygga upp sin industri. Detta innebär att vi på sikt anser att ett avtal också måste slutas med EEC. Men det måste gälla enbart handel. Det nu föreslagna avtalet går långt utöver handeln. I artikel 19 föreskrivs att inga restriktioner får förekomma i betalningstransaktioner mellan Sverige och EEC och inga åtgärder av administrativ art angående beviljande, återbetalning och accepterande av korta och medellånga krediter som hänför sig till kommersiella transaktioner. Detta kan bara ses som inledningen till ett införande av Sverige i de fria kapitalrörelserna inom EEC. Förhindrande av kapitalflykt kan genom denna bestämmelse försvåras, då kommersiella skentransaktioner mycket lätt torde kunna organiseras. I artikel 15 berörs att inga nya åtgärder får införas på veterinära, sanitära eller fytosanitära områden, om detta leder till att handeln ”otillbörligt” hindras. Man får dock införa förbud mot miljögifter, om nu inte detta skulle vara ”förtäckt begränsning” av handeln . Detta kan innebära att EEC tolkar förbud mot vissa livsmedelsgifter som ”förtäckt begränsning” av handeln, och då måste förhandlingar till. Kampen mot farliga ämnen i livsmedel kan försvåras. I artikel 23 talas om vad som är oförenligt med avtalet. Dit hör monopol och kartellöverenskommelser i den mån de påverkar handeln. Dock sägs i propositionen att vissa typer av kartellsamarbete ”som är till fördel för näringslivets utveckling och konsumenterna” kommer att godtas. Så kapitalet kan känna sig lugnt. Däremot förbjuds ”offentliga stödåtgärder som förvanskar eller hotar att förvanska konkurrensen”. EEC kommer att tolka detta efter § 92 i Romfördraget. Utrikesutskottet försöker lugna med att denna tolkning inte är bindande för Sverige. Men regeringen deklarerar i propositionen att den godtar denna tolkning. Utskott och proposition är ense om att detta inte innebär så mycket, enär ”de principer som gäller på detta område inom gemenskapen i stort sett överensstämmer med vad som tillämpas i Sverige”. Avtalet hindrar inte ”en fortsatt aktiv regionalpolitik av det slag som bedrivs i Sverige”. Folkomflyttningspolitik och litet överskylning av kapitalkoncentrationens verkningar kan man alltså fortsätta med. Men hur förhåller det sig med en regionalpolitik som ligger i folkets och inte i storfinansens intresse? Motåtgärder om en tvist skulle uppstå kan bara bli av handelspolitiskt slag, för att, som det heter, ”återställa konkurrensläget”. Dock blir detta en press mot en bättre regionpolitik. Avtalet mellan Sverige och Koloch stålunionen som också behandlas nu kommer att medföra att lagstiftningen på prisområdet måste förändras så att förbudet mot bruttopriser urholkas. Vidare kommer införandet av basprisortssystemet att få svåra regionala följder. Verkstäder belägna långt från basorterna men nära järnverken kommer att tvingas betala ”spökfrakter”, betala frakter för varorna som varorna inte varit ute på. De föreslagna avtalen går således långt utanför handelns område. De innebär inledning till fria kapitalrörelser, de verkar som en broms mot statliga stödåtgärder, de medför nya prisregler och lagar och högre priser för kol, stål, järn, malm och järnskrot. Utrikesutskottet skriver att avtalen ”uppfyller de grundläggande krav som vi måste ställa på vårt ekonomiska samarbete med andra länder”. Dessa grundläggande krav är negativa: inga bindningar som begränsar möjligheterna till en självständig utrikespolitik och att bevara neutraliteten. Detta är verkligen anspråkslösa krav. Om avtalen skulle få verkningar på inrikespolitiken och inrikes förhållanden, bekymrar utskottet sig inte alls om. Därmed måste nog konstateras att utrikesutskottet ser litet fackmässigt inskränkt på EEC-frågan. Utrikespolitik är inte allt här i världen. De påtagbara ekonomiska verkningarna av avtalet kommer inte att bli stora. Kapitalkoncentration och regional obalans kommer att fortsätta. Arbetslösheten kommer att pendla men på sikt öka. Avtalet kommer endast marginellt att skärpa dessa tendenser. Men avtalet är bara en början. Avtalet är utvecklingsbart. Dess utvecklingsbarhet är tillkommen för att det skall kunna utvidgas. Det skall ses som en bas för ett fortsatt samarbete med EEC. Det skall vara själva grundvalen för en vidgning av förbindelserna mellan Sverige och EEC. Detta har representanter för regeringen upprepat vid ett flertal tillfällen. Avtalet har ingen förändringsparagraf utan en utvecklingsparagraf. Denna syftar till växande förbindelser. Avtalet utgör en kompromiss, fastslår utrikesutskottet. Detta är riktigt. Den svenska regeringen önskade samarbete på en rad områden som inte täcks av avtalet.

Dessutom har den svenska regeringen förklarat sig beredd ”att diskutera ett samarbete innefattande ömsesidiga förpliktelser också på andra områden” än de här uppräknade. Käppen i hjulet för den svenska regeringens samarbetsplaner var att EEC':s eget samarbete på dessa områden ännu var outvecklat. Så trånar Sveriges regering efter samarbete med EEC att man går längre än och föregriper EEC:s eget samarbete. När utrikesutskottet avvisar tankarna på medlemskap som framförs i moderaternas motion, säger utskottet: ”En ny diskussion om anslutningsformerna skulle störa samarbetet mellan avtalsparterna.” Man vill därför utveckla förbindelserna på avtalets grundval. Men redan några meningar längre fram skriver man i anledning av yrkandet i motionen 1910 om samarbete med EEC på områden som ej täcks av de föreliggande avtalen att avtalets bestämmelser om utvecklingsbarhet ger möjlighet att ta upp de frågor som avses. Avtalens utvecklingsbarhet syftar till att länka Sverige allt närmare EEC. Den svenska regeringen tar ett smygande steg i taget på vägen in i EEC. Sverige skall inte få smygas in i EEC! Sverige skall stå utanför EEC. Sveriges förbindelser med EEC skall begränsas till handel och normala mellanstatliga och mellanfolkliga relationer. avtal av största vikt. Därför måste det information och få möjlighet till allsidig diskussion om avtalens betydelse och EEC-frågan över huvud taget. Handelsdepartementets annonskampanjer har på intet vis fyllt detta behov. De innehåller bara skönmålningar av avtalen och framställer dem som om de huvudsakligen vore av handelsteknisk natur. Så är inte fallet. Avtalen leder in i EEC. Därför måste det svenska folket — liksom folken i t.ex. Norge och Danmark — ges tillfälle att i allmän folkomröstning uttala sin mening om avtalet och därmed om Sveriges relationer till EEC. Utrikesutskottet hävdar att avtalen har samma karaktär som EFTA konventionen. Detta är inte korrekt. Avtalen går längre än EFTA-konventionen när det gäller t.ex. statliga stödåtgärder, ursprungsregler och återverkningar på prissättningsregler och prislagar. Detta är inte oväsentligt. Men ordet ”karaktär” är mångskiftande. Och här skall inte trätas om ord. Vad väsentligare är: utrikesutskottet säger att avtalen inte ”innehåller någonting som motiverar behandling i annan ordning än den som föreskrivs i 12 § regeringsformen”. Det gör de. De har ett karaktärsdrag som särskiljer dem avgörande från EFTA-konventionen. De innehåller en inträdesbiljett till EEC — storkapitalets gemenskap. Detta måste stoppas. Folket måste få tillfälle att i allmän folkomröstning göra detta. Herr talman!

Herr talman! I juli månad detta år undertecknade den svenska regeringen det frihandelsavtal med EEC som riksdagen nu har att ställning till. Det avtal som har undertecknats stöds förmodligen av en stor majoritet av det svenska folket och även av riksdagen. Vad som är betydelsefullt med detta avtal är att det handelspolitiska läget för vårt land väsentligen har klarnat. I detta sammanhang bör också nämnas att läget klarnat även vad beträffar de nordiska länderna i övrigt. Danmark har vunnit medlemskap i EEC, medan Norge och Finland sannolikt kommer att få en uppgörelse om frihandelsavtal. Ett avtal av denna karaktär är dock endast en ram där väsentligt arbete återstår, nämligen att fylla avtalet med ett reellt innehåll. Avtalet blir därför mycket en fråga om vad parterna gör det till. Från svensk synpunkt är det tillfredsställande att en uppgörelse har kunnat nås. Utrikeshandeln är nämligen för vårt land av mycket stor vikt och växer i betydelse. Allmänt kan sägas att minst en fjärdedel av vår varuproduktion måste säljas på internationella marknader. Inom vissa branscher är andelen betydligt större än en fjärdedel. Så är fallet inom pappersoch massaindustrin. Även inom den mekaniska verkstadsindustrin måste mer än 40 procent av produkterna säljas på export. Branscher där andelen är särskilt stor är t.ex. produktionen av transportmedel, framför allt av fartyg, som lär exporteras till omkring 80 procent av hela produktionen. Även inom bilindustrin har vi en hög exportprocent — den rör sig om ca 60 procent. Avgörande för Sveriges möjligheter att med framgång föra en politik som syftar till full sysselsättning och snabb ekonomisk tillväxt är en väl utvecklad utrikeshandel. Särskilt är ett omfattande varuutbyte med andra länder av betydelse för ett litet land, som i så hög grad som Sverige har utvecklat en specialiserad och avancerad teknisk industri. Handelspolitiskt har Europa under 1960-talet varit delat i två block, nämligen EEC-området och EFTA-länderna. Inom vart och ett av dessa handelspolitiska block har handeln utvecklats starkt, allt i takt med att tullar och andra handelshinder avvecklats. Däremot kan sägas att handeln mellan de två handelspolitiska blocken inte utvecklats lika starkt. Det har behov att det handelspolitiska samarbetet mellan samtliga länder i de två blocken skulle kunna utvecklas ytterligare. Förhandlingar i detta syfte har pågått under hela 1960-talet och har så småningom krönts med framgång, även om resultatet icke har kunnat bli en enhetlig marknad för samtliga berörda länder. Vissa länder har av politiska orsaker inte kunnat vare sig vinna eller acceptera ett fullt medlemskap i EEC. För Sveriges vidkommande liksom för vissa andra länder har neutralitetspolitiken lagt avgörande hinder i vägen för medlemskap, och man har därför fått välja andra former för det ekonomiska samarbetet. Låt mig i detta sammanhang inflika att neutralitetspolitiken, även efter det att detta handelsavtal har godkänts, kommer att för Sverige framstå som lika angelägen som den gör i dag. För den svenska regeringen, liksom för majoriteten av det svenska folket, har det stått klart att ett svenskt deltagande i det ekonomiska samarbetet i Europa inte får omöjliggöra ett strikt iakttagande av de krav som neutralitetspolitiken ställer.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 För vårt lands vidkommande begränsas våra möjligheter att acceptera en överflyttning av beslutanderätten från nationella till internationella organ inom ramen för exempelvis en ekonomisk och monetär union. EEC-länderna enades i oktober 1970 om ett system för konsultation och samarbete på det utrikespolitiska området. Senare bekräftade de sin beslutsamhet att förverkliga också planerna på en ekonomisk och monetär union. Med hänsyn till denna utveckling förklarade den svenska regeringen i mars 1971 att ett svenskt medlemskap med hänsyn till neutralitetspolitiken borde uteslutas som en realistisk möjlighet för Sveriges avtal. Utrikesutskottets majoritet har i sitt betänkande funnit att den bedömning som regeringen gjort i sin deklaration i mars 1971 varit riktig. Riktigheten har bekräftats av den utveckling som sedermera ägt rum inom EEC. Det frihandelsavtal som nu undertecknats är av principiellt samma karaktär som EFTA-konventionen. Inga bestämmelser i konventionerna leder till att beslutanderätten, som tillkommer de svenska statsmakterna och myndigheterna, överlåts till gemenskapernas organ. Varje utvidgning av samarbetet mellan vårt land och gemenskaperna måste enligt avtalen godkännas i vederbörlig konstitutionell ordning. Avtalet medför inga bindningar som begränsar våra möjligheter att bedriva en självständig utrikespolitik och att bevara vår neutralitet. Genom avtalen får vår exportindustri efter en viss övergångstid tillträde till en betydligt större marknad än för närvarande — det rör sig om länder med tillsammans ca 300 miljoner innevånare, dvs. i det närmaste hela Västeuropa. Låt mig här ställa frågan: Är det träffade avtalet bra eller dåligt ur ekonomisk synpunkt för vårt land? Jag vill för egen del säga att avtalet måste betraktas som bra, mot bakgrund av rådande omständigheter. Att avtalet har vissa skönhetsfläckar skall inte förnekas, och sä betydelse tillmäter jag den längre övergångstiden för papper, järn och stål. För dessa branscher kommer vissa svårigheter att följa med avtalet under den övergångstid det här är fråga om.

Väsentligt är att EEC-kommissionen som förhandlingspartner naturligtvis väger betydligt tyngre än var och en av dessa små stater. Svenska önskemål som ej helt tillgodosetts gäller avtalets varuomfattning, ursprungsregler osv. Jag lyssnade till det första inlägget i denna debatt, av herr Wirmark. Vad han sade har sedan återkommit i det anförande som hållits av herr Turesson. Man kan t.o.m. säga att på vissa punkter är herrar Wirmark, Turesson och Måbrink överens om att avtalet är ganska dåligt. Herr Wirmark berättade under en god del av sitt anförande om vilka stora brister som detta avtal innebär. Min reflexion var: Hur kan man i slutet av ett anförande yrka bifall till en förhandlingsuppgörelse som är så svag, när konklusionen borde ha lett till yrkande av motsatt innebörd? I den svenska debatten har påståtts att regionalpolitiken inte skulle kunna bedrivas på det sätt vi skulle önska. Ytterligare en synpunkt som har karakteriserat debatten hittills hos alla de smärre grupper som motarbetat en uppgörelse med EEC är att utvecklingsbarheten i avtalet också skulle vara till mycket stor nackdel. Jag läste i går en tidningsartikel där regionalpolitiken och utvecklingsbarheten var de stora frågorna. Men låt mig klart säga här att regionalpolitiken icke kommer att mötas av några hinder ur denna synpunkt. Sverige kan — och kommer att — genomföra den regionalpolitik som Sveriges riksdag beslutar.

Det bör klart sägas ut att det är Sveriges riksdag och Sveriges myndigheter i övrigt som har det avgörande ordet då det gäller den framtida utvecklingen av våra förbindelser med EEC. Vi kan icke utveckla detta avtal i något avseende som leder till begränsningar av den utrikespolitiska handlingslinje som vi hittills har följt och som vi måste följa även i fortsättningen. Neutraliteten måste respekteras, och jag skulle vilja se den regering i vårt land som skulle förklara att Sveriges politik i detta avseende skall ändras. Jag ifrågasätter om ens en moderat minoritetsregering skulle våga sig på ett sådant steg, även om man från moderaternas sida gärna vill att Sverige skall helt ansluta sig till det avtal det här är fråga om. Jag nämnde herr Wirmarks inlägg och hans omfattande kritik och underkännande av den förhandlingsuppgörelse som har nåtts. Herr Wirmark nämnde en sak som jag fäste mig vid och som jag vill ta upp här. Han klagade över att samarbetet inom ramen för detta avtal kommer att leda till en omfattande byråkratisering av den svenska handeln. Ja, vad har herr Wirmark egentligen väntat i det avseendet? Jag trodde att herr Wirmark var helt klar över att detta avtal, liksom naturligtvis också fullt medlemskap, innebär en mycket stark byråkratisering av den internatio nella handeln. Det är olägenheter som vi får ta, om vi över huvud taget skall ha en uppgörelse med EEC. Redan det hittillsvarande EEC har en apparat i Bryssel som lär sysselsätta åtminstone 5 000 personer i den stora förvaltningsbyggnaden där, och när man nu får med Storbritannien och Danmark ökas säkerligen tjänstemännens antal med ytterligare några tusen i Bryssel. Så nog är det en byråkratisering, men det kan Sverige faktiskt inte göra något åt. Herr Wirmarks kritik av avtalet omfattade både reella och tänkta brister — brister som man i dag inte vet någonting om men som herr Wirmark förutsatte existerar. Och på den punkten var herr Wirmark tämligen överens med herr Måbrink om hur dåligt detta avtal är.

Motståndarna till den uppgörelse som regeringen undertecknat har bl.a. framhållit att i stället för en uppgörelse med EEC borde man vidga handeln mellan öst och väst. Herr Måbrink tog upp den frågan speciellt i slutet av sitt anförande. Sverige skulle med andra ord få kompensation för ett eventuellt bortfall i handeln med Västeuropa. Ja, Sveriges intresse är stort för en utvidgning av handeln med Österuopa — det är intet tvivel om detta. Och ett bortfall i exporten till EEC-området skulle helt naturligt uppstå, om vi icke träffade någon uppgörelse alls med EEC. Den i varje fall relativa minskningen av exporten till EEC-området har ju varit ett faktum under hela senare delen av 1960-talet. Vi kan bara se på hur utvecklingen av vår export till EEC-området har varit jämfört med utvecklingen av exporten till EFTA-området. Det är en enorm skillnad i utveckling. Men skulle vi kunna kompensera oss i Östeuropa för bortfall av export till Västeuropa? Ett känt förhållande är att en väldigt låg procent av vår export går till Östeuropa. Till Sovjet går väl omkring 4 procent av vår export. Då är min fråga: Beror det på Sverige eller beror det på någon annan? Sverige skulle hur gärna som helst önska få exportera till Sovjet inte 5 procent utan 15, kanske 20 procent. Men Sovjet kan inte importera på det sättet, eftersom vi ju vill ha betalt för de produkter vi exporterar. Om vi verkligen vill ha till stånd en ökning av exporten till Sovjet — jag tar här Sovjet som exempel — så tyder allting på att den svenska regeringen måste gå in med mycket omfattande krediter, därför att Sovjet inte på vanligt sätt kan betala de varor man köper från oss. Och det är ett faktum att både Sovjet och det övriga Östeuropa handelspolitiskt orienterar sig mer mot EEC-områdets medlemsländer än mot exempelvis Sverige. Enbart Sovjet köper avsevärt mer från t.ex. Västtyskland än vad man är intresserad av att köpa från Sverige. Det är en snedvridning av handeln som är ett faktum, och den kan inte förklaras så enkelt som herr Måbrink gjorde, nämligen att det här i Sverige skulle finnas ett kapitalistiskt intresse av att inte sälja till kommunistländerna. Jag har aldrig märkt att kapitalisterna finner skäl för att inte sälja till en kommunistdominerad regim. Det är också ett gammalt och känt faktum att handeln aldrig följer ideologierna, utan den tränger sig fram oavsett vilken kulör den regim har som råder i ett land. Jag vill säga detta därför att man inte skall göra handelspolitiken till en så enkel sak som att säga att de svenska kapitalisterna inte vill ha några förbindelser med kommunistländerna. De svenska kapitalisterna står i stället i dag i kö för att få träffa uppgörelser om export till Sovjet. Vad sedan beträffar vår debatt kring EEC-avtalet skulle jag gissa — och det har jag sagt redan tidigare — att de östeuropeiska länderna har ett växande intresse av en ökad handel med EEC-länderna. Det kan också vara intressant att här konstatera, att även Kina långt borta i världen har intagit en helt positiv ställning i sitt uttalande om de uppgörelser som träffats mellan EEC och de nya medlemsländerna i Europa, alltså Storbritannien, Irland och Danmark. Nu kan man fråga sig vad som händer om ingen svensk uppgörelse kommer till stånd med EEC. Självfallet är det svårt att konkret ange i vilken utsträckning det på kort eller på lång sikt skulle påverka den svenska utvecklingen. Med full säkerhet kan man emellertid utgå från att effekten på svensk ekonomi och svensk sysselsättning skulle bli negativ, om situationen blev den att ingen uppgörelse alls träffas mellan EEC-länderna och Sverige. Det bör emellertid sägas att EEC och dess utveckling, även om ingen uppgörelse alls träffas med Sverige, påverkar den svenska utvecklingen. Även om vi skulle vara så karska att vi sade att vi inte behöver ha någonting med EEC-området att göra, så skulle utvecklingen inom EEC, allmänt och ekonomiskt, ändå influera den svenska utvecklingen. Det kan man inte avvärja genom beslut i Sveriges riksdag eller någon annanstans — de ekonomiska lagarna gör att en sådan influens inte kan undvikas. Om ingen uppgörelse alls träffades skulle detta leda till betydande nackdelar för de människor som ur svensk industri har att ta sin fö rjning.

Jag har tidigare i mitt anförande betonat vikten av neutralitetspolitiken. Jag vill innan jag slutar på nytt understryka den.

Men samtidigt säger jag att neutralitetspolitiken skall bibehållas. Vi får icke tumma på den principen, som är så viktig ur svensk synpunkt.

Herr talman! Herr Geijer åberopade kineserna och deras syn på EEC. Jag vill fråga herr Geijer: Menar verkligen herr Geijer att kinesernas uppfattning om EEC skall vara bestämmande för vilken uppfattning arbetarklassen här i landet skall ha?

Herr talman! Herr Geijer påstod att mitt anförande inneburit ett underkännande av avtalet. Men tvärtom sade jag i mitt anförande att överenskommelsen om successiv frihandel var i djupaste mening glädjande och positiv. Jag sade också att det var väsentligt för industriexporten på EEC-marknaden att frihandeln hade uppnåtts. Och jag slutade det avsnittet med att säga att vi i folkpartiet anser att Sverige bör acceptera avtalet. I mitt anförande konstaterade jag också att våra förhandlare hade gjort så gott de kunnat i en svår förhandlingssituation. Men, herr Geijer, debatten skulle väl inte gagnas av att vi dolde att vi inte är till freds på en rad områden och att vi vill uppnå förbättringar i överenskommelsen. Herr Geijer själv talade ju om skönhetsfläckar. Det är ju just när vi i riksdagen granskar detta avtal som vi skall framföra våra kritiska synpunkter på överenskommelsen. Det kan då inte vara felaktigt att belysa de här sidorna av avtalet — i själva verket är det vår parlamentariska plikt. Herr Geijer har väl själv varit med om förhandlingsomgångar där han inte varit nöjd med resultaten och har fått gå hem utan att vara till freds; och där många frågor har fått skjutas upp till kommande förhandlingar. Det är precis det läge vi tycker vi har här i dag. Det är samma sak med den byråkratisering av handeln som jag påtalade, och där jag instämde i vad utrikesutskottet hade sagt om ursprungsreglerna. I folkpartiet anser vi att nackdelarna på den punkten är så väsentliga att vi vill att man skyndsamt skall slutföra förhandlingarna för att få till stånd förbättringar. Det faktum att det i avtalet finns en utvecklingsparagraf visar indirekt att både regeringen och socialdemokraterna erkänner att förbättringar i avtalet behövs.
Herr talman! Herr Geijer sade i slutet av sitt anförande ungefär som så, att inte ens en moderat minoritetsregering skulle föra en utrikespolitik, som innebär att man överger neutralitetspolitiken. Det var bra sagt, herr Geijer. Jag vill begagna detta tillfälle att bestyrka att herr Geijer på den punkten har alldeles rätt.

Nr 138 Herr talmagt Herr Mäbzink Fälde frågan till mig; om jag ARA att Tisdageniden Kina skall bestämma vår hållning i EEC-frågan. Nej, naturligtvis inte. Jag 10rdecember-1972. refererade bara till ett uttalande, som kommit från kinesiskt håll såsom 2 en kommentar till uppgörelserna om vissa nya medlemsstaters inträde i Avtal med EEC, EEC. mm Jag skulle också vilja diskutera en annan sak med herr Måbrink, eftersom han berörde den i sitt första anförande. Han påstod att det avtal som Sverige är på väg att träffa är det första steget in i EEC, som han uttryckte det. Nej, naturligtvis inte. Det skulle vara märkligt om så vore fallet. I den situation vari vi just nu befinner oss har Sverige sällskap med två andra länder, nämligen Schweiz och Österrike. Är det någon som tror att någondera av dessa länder skulle vilja — eller skulle kunna, som i fallet Österrike — träffa en uppgörelse med EEC, som vore ett steg på vägen till att neutraliteten, som även dessa länder förfäktar, skulle luckras upp. Det är helt otänkbart. Herr Turesson hade lagt märkte till att jag sagt, att man inte kunde vänta sig att ens en moderat minoritetsregering skulle kunna föra en politik, som ledde bort från neutraliteten. Jag tror inte att ni skulle våga er på det. Det leder mig till att ställa frågan: Varför skall ni då ständigt förfäkta att Sverige skall överge neutraliteten, vilket är den reella innebörden i den argumentation som moderaterna fört i åratal i detta land och alltjämt för. Moderaternas reservation till utrikesutskottets betänkande är ingenting annat än en argumentation för ett uppgivande av den svenska neutraliteten. Herr Wirmark frågade om jag inte själv förhandlat och någon gång gått missnöjd från förhandlingsbordet. Jo, visst har jag det. Jag kan inte erinra mig att jag någon gång gått tillfredsställd från bordet efter det att en uppgörelse träffats. Herr talman! Jag yrkar bifall till utrikesutskottets hemställan.
Fru talman! Det här uttalandet av herr Arne Geijer rörande moderata Samlingspartiets inställning till neutralitetspolitiken är synnerligen egendomligt och ägnat att förbrylla. Herr Geijer har verkligen inte någon som helst anledning att betvivla att vi ansluter oss till den enighet i riksdagen som råder rörande den svenska neutralitetspolitiken. Den uttolkning som herr Geijer menar sig ha kunnat göra av herr Bohmans och min reservation till utrikesutskottets betänkande nr 20, som vi i dag diskuterar, är så subjektiv att den inte har någonting med realiteten att göra.
Fru talman! Herr Arne Geijer i Stockholm spred här myten om exportbortfallet. Jag vill till det säga att EEC:s andel av den svenska exporten från 1958 till 1969 har minskat från 31 till 28 procent. Således har handeln till EEC genomsnittligt haft en tredjedels procent lägre ökningstakt än Sveriges export i genomsnitt. Detta blir inget exportbortfall av någon större omfattning. Att påstå detta, såsom herr Geijer gjorde, är det vill jag upprepa — skrämselpropaganda, som inte har saklig grund. Med tanke på utrikesutskottets skönmålning av EEC-avtalet finns det också en baksida av avtalet, vilken jag också har berört i mitt inledningsanförande. Men låt mig återge vad herr Wirmark sade i sitt anförande, ”att det ur den synpunkten är illavarslande att regeringen drev igenom beslutet om att fördubbla löneskatten, en åtgärd som ironiskt nog träder i kraft samtidigt med vårt avtal med EEC”. Detta är typiskt för avtalets innebörd och hur man uppfattar meningen med avtalet: fler lättnader för kapitalisterna, fler gåvor och mera julklappar — precis i likhet med regeringens förslag till konjunkturstimulerande åtgärder i höst. Och vem får betala det? Vem går det ut över? Jo, naturligtvis går det ut över den svenske löntagaren genom ökad indirekt beskattning och andra ekonomiska pålagor.
Fru talman! Helt kort om handeln med Östeuropa! Jag vill återigen komplettera exemplet Sovjet med att säga att vi 1972 har en export till Sovjet som kommer att i stort sett vara hälften av vad vi köper därifrån. Detta beror på att Sovjet har minskat sina köp i Sverige mycket kraftigt under 1971 och 1972. Vi hoppas att det är tillfälligt, eftersom vi naturligtvis önskar ha en handel med Sovjet — liksom med övriga länder — som är så omfattande som möjligt, men vi kan i längden givetvis inte fortsätta att köpa dubbelt så mycket och sälja bara hälften av det vi köper. Det är det som förklarar just den här situationen.

Fru talman! Vi står i dag inför slutfasen av ett mycket betydelsefullt skede i svensk handelspolitik. Det avtal som regeringen slutit med EEC och som nu i propositionen förelagts riksdagen för godkännande innebär att den fråga som under de senaste 15 åren stått i förgrunden på det handelspolitiska området fått sin lösning. De nu avslutade integrationsförhandlingarna i Västeuropa har lett till att tre länder, Danmark, Storbritannien och Irland, från årsskiftet inträder som medlemmar i de europeiska gemenskaperna. Fem av de övriga EFTA-länderna har slutförhandlat och undertecknat frihandelsavtal med denna utvidgade europeiska gemenskap. Vissa oklara element finns emellertid kvar i den europeiska marknadsbilden. Finland har ännu inte undertecknat sitt frihandelsavtal, och Norge måste inleda nya förhandlingar sedan folkomröstningen avvisat ett medlemskap. Det är vår starka förhoppning att båda dessa länder inom rimlig tid kommer att ha ett avtal med EEC. En grundläggande målsättning för vårt lands handelspolitiska relationer med Västeuropa har varit att bevara den frihandel som redan & , . E å 5 Å Tisdagen den uppnåtts inom EFTA och att vinna tillträde för svensk industrivaruex 12 december 1972 port till den tullfria västeuropeiska stormarknad som bildas genom gemen — — säl ; 3 ; PYRPSEDSTN 3 er 3 Avtal med EEC, skapernas utvidgning. Vi har vidare ansett det väsentligt att uppnå ett samarbete som vilar på stabil och varaktig grund och som täcker även andra betydelsefulla områden än tullar och handelsregleringar. Slutligen har vi funnit det angeläget att samarbetet blir utvecklingsbart så att det successivt kan vidgas och fördjupas. Resultatet av utvidgningsförhandlingarna innebär skapandet av ett enda tullfritt handelsområde i Västeuropa, omfattande alla de nuvarande EEC och EFTA-länderna. Den nya Europamarknaden är en marknad med ca 300 miljoner människor, en marknad som omfattar en knapp tiondedel av världsbefolkningen, som svarar för ungefär 40 procent av världshandeln och omkring en fjärdedel av världsproduktionen. Detta är i realiteten världens största frihandelsområde. EEC-avtalet ger svensk exportindustri större utvecklingsmöjligheter än någon av våra tidigare handelspolitiska uppgörelser. Den svenska exporten till EEC kommer att slippa en tullbelastning av 500 miljoner kronor, och de varor vi importerar från EEC kommer att befrias från 600 miljoner i tull. Tullstrukturen i Sverige respektive det nuvarande EEC gynnar också den svenska industrin, eftersom EEC:s tullar i dag är högre än de svenska. Råvaror belastas med i genomsnitt 1 procents tull i EEC mot tullfrihet i Sverige. För industriella färdigvaror uppskattas den svenska tullnivån till 6 å 7 procent mot drygt 8 för EEC. Den nu föreliggande avtalet skapar förutsättningar för ett stabilt och varaktigt samarbete mellan parterna baserat på ömsesidigt förtroende. Avtalets bestämmelser om konkurrensregler, skyddsklausuler och uppsägning svarar i allt väsentligt mot svenska intressen och önskemål och är normala i den här typen av avtal. Genom bestämmelsen om utvecklingsbarhet öppnas möjlighet att vidga och fördjupa samarbetet i framtiden, under förutsättning att detta ligger i båda parters intresse. Det betyder att de centrala svenska önskemålen om hur samarbetet med EEC bör vara utformat i det väsentliga har blivit tillgodosedda. Avtalet uppfyller också de grundläggande krav som vi måste ställa på vårt ekonomiska samarbete med andra länder. Det innehåller inga bindningar som begränsar våra möjligheter att bedriva en självständig utrikespolitik och att bevara vår neutralitet. Regeringens linje i EEC-frågan har varit dels att nå det för Sverige bästa möjliga avtal som var förenligt med den alliansfria utrikespolitiken, dels att nå största möjliga samling kring Sveriges EEC-politik. Hur vi lyckats med föresats nummer ett har jag försökt beskriva i det föregående och i den proposition som har lämnats till riksdagen. Såvitt nu kan bedömas har vi lyckats också med föresats nummer två i den meningen, att det föreliggande förslaget till avtal kommer att antas med en Överväldigande majoritet av riksdagen. Men, fru talman, bakom den enighet som nu råder om Sveriges handelsavtal döljer sig en ganska hopplös splittring bland oppositions Partierna i deras inställning och värdering av Sveriges politiska förhållan de till EEC, och det är en splittring som gradvis utvecklats under förhandlingarnas gång. När regeringen i mars 1971 på grundval av utvecklingen inom EEC deklarerade, att medlemskap inte var en praktisk möjlighet för Sveriges del, godtogs detta ställningstagande av folkpartiet och centern. Men moderata samlingspartiet slog in på sin egen väg. Som enda parti har man alltsedan dess hävdat att ett partiellt medlemskap — medlemskap med neutralitetsförbehåll, som termen lyder — var en möjlig lösning. Det gör man fortfarande enligt den reservation representanterna för moderata samlingspartiet gjort till utrikesutskottets betänkande. Jag vill återkomma senare till den frågan. När EEC var färdigt med sitt ställningstagande beträffande form och innehåll i de avtal man avsåg att sluta med de neutrala länderna i Västeuropa, stod det klart att man siktade till ett avtal om frihandel för industrivaror. Den svenska regeringen, som ansåg det materiella innehållet i samarbetet vara det väsentliga, hade hela tiden hållit formen för samarbetet öppen. Under EEC:s arbete med den närmare utformningen av sitt förhandlingsbud framförde regeringen hos EEC-ländernas regeringar sina synpunkter på innehållet i det framtida samarbetet mellan Sverige och EEC. Samtidigt företogs också sonderingar beträffande vad som kunde uppnås genom en ansökan om associering och vilka konsekvenser denna anslutningsform skulle kunna få. Något entydigt svar på de frågorna kunde vi inte erhålla. Det stod emellertid klart att ett aktualiserande av formfrågan kunde leda till utdragna principdiskussioner i EEC om möjligheten att ingå associationsavtal med ett högt industrialiserat land som Sverige. Det stod samtidigt också klart att Sverige inte kunde acceptera associering som anslutningsform om den utgjorde ett steg på väg mot fullt medlemskap. En intern principdebatt i EEC i formfrågan kunde dessutom ha lett till att målsättningen från svensk sida — ett avtal som träder i kraft samtidigt med de medlemskapssökande ländernas inträde i EEC — inte hade uppnåtts. Till detta kom att ett associationsavtal knappast skulle ha kunnat få ett annat materiellt innehåll än det avtal som nu föreligger. När dessa förhållanden framstod såsom klara, beslöt regeringen att acceptera förhandlingsbudet om ett frihandelsavtal och att söka på den grundvalen uppnå bästa möjliga villkor. Avhopp nummer två från den gemensamma linjen hade då redan inträffat. Eftersom det var folkpartiet som steg av vagnen, gjordes det i sedvanlig folkpartistil. Man höll ett ben kvar i det läge där socialdemokratin och centern befann sig samtidigt som man talade ganska högljutt om att associering ändå vore en bättre form för Sveriges förhållande till EEC. Var folkpartiet egentligen står i dag undrar jag om man ens vet själv. Den association som under förra året var en så attraktiv lösning vågar man nu inte ens nämna vid namn. Samtidigt har man lyckats formulera sitt reservationsyrkande så, att alla anslutningsformer på nytt står öppna för folkpartiet. Man begär nämligen att förberedelsearbete skall påbörjas för att ”Sverige vid lämpligt tillfälle skall kunna begära nya förhandlingar med EEC beträffande anslutningsform respektive sådan utveckling av samarbetet som skulle säkerställa en avtalsreglerad harmonisering av konkurrensvillkor och konkurrensförutsättningar”. Det enda man lyckats uppnå med denna oro och detta vacklande är att befästa bilden av det kluvna partiet. Centerpartiet, slutligen, har under hela denna tid stött regeringens politik och aldrig svävat på målet beträffande omöjligheten att förena neutraliteten med medlemskap eller andra former av politiskt samarbete med EEC. Det som borde stämma till eftertanke i den borgerliga oppositionens föga ärorika EEC-historia är följande: EEC-frågan och dess lösning har med rätta betecknats som en av de viktigaste politiska och ekonomiska ställningstagandena i vårt land under efterkrigstiden. I denna fråga har de tre partier, som i val efter val gjort anspråk på att vara ett regeringsalternativ, uppvisat en hopplös splittring och kraftlöshet i varje läge, då de avgörande besluten skulle fattas. Rimligen finns bara en slutsats att dra: om vi haft en borgerlig regering, hade vi inte haft något avtal alls med EEC. Och omvänt: för att vi skulle få ett avtal och en realiserbar politik visavi Västeuropa, krävdes en socialdemokratisk regering. Jag tror att det är en slutsats, vars giltighet sträcker sig över ganska vida områden i svensk politik. Vid den omröstning som om en stund skall företas kommer, såvitt jag förstår, samtliga borgerliga partier att rösta för ratificering av frihandelsavtalet. Centerns ställningstagande är konsekvent och entydigt. Det lär inte vara möjligt att säga om folkpartiet, men jag finner det knappast meningsfullt att försöka bringa någon reda i de grumligheter som folkpartiets reservanter åstadkommit beträffande Sveriges framtida politik gentemot EEC. Däremot är det nödvändigt att fästa uppmärksamheten på moderata samlingspartiets fortsatta agitation för svenskt medlemskap i EEC. Moderaterna anser sig fortfarande kunna hävda att Sverige skall ansöka om medlemskap med ett neutralitetsförbehåll. Låt mig då försöka förklara för herr Bohman och hans partikamrater vad medlemskap i EEC innebär och hur både politiskt och praktiskt omöjlig den lösning är som han och hans parti såsom de enda, inte bara i Sverige utan i hela Europa, anser sig ha funnit. Att vara medlem i EEC är att till fullo acceptera såväl de ekonomiska som de politiska målsättningar som uppställts i Romfördraget. De förhandlingar som de medlemskapssökande länderna förde med gemenskaperna ger klart besked på den punkten. Först sedan de här länderna utan reservationer på någon punkt accepterat såväl Romfördraget som alla beslut som medlemsstaterna fattat under de tolv år gemenskaperna existerat, fick de börja resonera om de i allmänhet tretill femåriga Övergångsarrangemang som EEC på vissa begränsade områden kunde godkä na, innan anpassningen var genomförd. EEC-länderna har upprepade gånger understrukit att endast ett förbehållslöst accepterande av gemenskapens politiska målsättningar är en förutsättning för medlemskap. BIL. a. syftar man till en harmonisering av utrikespolitiken. Denna skall enligt överenskommelsen mellan EEC ländernas regeringar främja, som det heter, ”en avstämning av deras inställning i olika frågor” samt ”gemensamma åtgärder, när detta uppfattas som möjligt och önskvärt”. Det politiska samarbetet skall inriktas så att ”det ögonblick kommer närmare då Europa skall kunna tala med en enda stämma”. Och man syftar till ”att i allas ögon manifestera att Europa har en politisk kallelse”. Arrangemanget är tänkt enbart som ett första steg mot ett än närmare samarbete i framtiden. Davignonrapporten, som utgör underlaget för harmoniseringsarbetet, understryker ”det samband som råder mellan att tillhöra de Europeiska Gemenskaperna och att delta i de föranstaltningar som bör leda till att framsteg förverkligas i fråga om det politiska enandet”. Vidare fastslås att de länder som söker medlemskap skall ansluta sig till Davignonrapporten, när de blivit medlemmar av gemenskapen. Vid de kontakter som den svenska regeringen haft med EEC-regeringarna har fastheten i detta samband klart bekräftats. Det är uppenbart att man betraktar Davignonsamarbetet som ett viktigt led i förverkligandet av Romfördragets politiska målsättningar, och accepten av dessa målsättningar har uppställts som en förutsättning för medlemskap. Vid det möte mellan det utvidgade EEC:s statsoch regeringschefer som ägde rum i slutet av oktober i år betonades också vikten av det politiska samarbetet mellan medlemsstaterna på det utrikespolitiska området. Man kom vid detta tillfälle överens om att konsultationerna i dessa frågor skall intensifieras på alla nivåer. Man bekräftade också att ttningen för samarbetet är att behandla aktuella frågor och, i möjligaste mån, formulera gemensamma positioner på medellång och lång sikt. Det framhölls också att på de ämnesområden som berör gemenskapens aktiviteter skall en nära kontakt upprätthållas med gemenskapens institutioner. Av de ståndpunkter som E redovisat framgår att ett medlemskap i EEC med förbehåll för neutrali organen och medlemsländerna har teten, dvs. något som måste bli ett partiellt medlemskap, icke är möjligt. EEC är en sammanslutning av medlemmar med lika rättigheter och skyldigheter. En medlem måste acceptera detta utan förbehåll. Varje förbehåll eller begränsning i skyldigheterna är diskvalificerande för medlemskap. Om herr Bohman endast förstrött följt de medlemskapssökande ländernas förhandlingar, bör han ha kunnat notera, hur dessa länder även på för dem viktiga områden fick böja sig för den här principen för att uppnå medlemskapet. Och ändå vidhåller han att ett medlemskap skall kunna uppnås, samtidigt som han säger sig sluta upp fullständigt kring Sveriges neutralitetspolitik. Han påstår att EEC:s medlemsstater, efter att ha vägrat att acceptera de nya medlemmarnas krav på bestående undantag eller specialvillkor, skulle acceptera de ganska långtgående förbehåll både på det politiska, ekonomiska och handelspolitiska området, som Sverige som neutralt land måste ställa. Herr Bohman har många gånger deklarerat sin och moderata partiets fullständiga uppslutning kring Sveriges neutralitetspolitik. Varför då fortsätta att driva en linje, som bevisats vara omöjlig och som ingen annan tror på? Inser inte herr Bohman att det enda resultat ni uppnår är att skapa osäkerhet om enigheten kring Sveriges säkerhetspolitik? Eller åtminstone — något som inte bekymrar mig men som borde bekymra herr Bohman — osäkerhet om trovärdigheten i ett borgerligt regeringsalternativ som är söndrat i en av våra mest betydelsefulla politiska frågor? Det enda parti som deklarerat sin avsikt att, om ingenting annat hjälper, rösta nej till ratificeringen är vänsterpartiet kommunisterna. Partiets väg fram till detta märkliga ställningstagande har verkligen inte varit lätt att följa. Under lång tid hävdade herr Hermansson att den enda möjliga lösningen på Sveriges förhållande till EEC var ett handelsavtal och att detta avtal borde gälla tullättnader och lindring av andra handelshinder. Sedan det blivit klart, att detta är just kärnan i det avtal vi nu slutit med EEC, tar han tydligen tillbaka vad han tidigare har sagt och motsätter sig även ett handelsavtal med EEC. Herr Hermansson och kommunisterna vill karakterisera avtalet som ett ”inlemmande” av Sverige i EEC. Denna term måste betecknas som höjden av oklarhet i en debatt, som kanske mer än någon annan debatt på länge varit belastad med oklarheter och osaklighet. Om herr Hermansson med detta menar någon form av medlemskap i EEC, ställer jag mig frågande till om han över huvud taget läst avtalet. Att det avtalet inte innebär medlemskap och inte kan leda till medlemskap i EEC, trodde jag sedan länge var ställt utom allt tvivel. Herr Hermansson vänder sig mot avtalets utvecklingsbarhet. Det är svårt att förstå mot bakgrunden av att herr Hermansson tidigare hävdat att ”sakens kärna är att Sverige inte till EEC får överlåta någon del av sin handlingsfrihet, sin suveränitet”. I utvecklingsklausulen står det klart angivet som en förutsättning för utvecklingen av samarbetet ”att de båda parternas självständiga beslutanderätt icke påverkas”. Utvecklingsklausulen innehåller helt enkelt reglerna för den procedur, som skall användas vid våra diskussioner med EEC, om vi vill komplettera det nu avtalade samarbetet med ett samarbete även på andra områden för att garantera att frihandeln kan upprätthållas på ett effektivt sätt, bl.a. för att undanröja andra handelshinder än tullar, vilket ju också herr Hermansson tidigare har förordat. Vidare vill jag betona att utvecklingsbarheten ger oss möjlighet att utveckla samarbetet i den mån vi anser det önskvärt. Det finns alltså ingen automatik inbyggd i avtalet. Vi bevarar friheten att, i de olika frågor som kan bli aktuella för samarbete, ta ställning till om, hur långt Och i vilken form vi är beredda att samarbeta. Det vore oklokt att avstå från de möjligheter och den handlingsfrihet som avtalsbestämmelsen om utvecklingsbarhet innebär. N Kommunisterna vänder sig också mot avtalets konkurrensregler. Men konkurrensreglerna är ju till för att motverka att de enskilda företagen genom egna överenskommelser omintetgör den frihandel som staterna har enats om och på så vis delar upp marknaderna mellan sig och skaffar sig monopolställning. Konkurrensreglerna är alltså ett nödvändigt komplement till frihandeln och ett skydd mot truster, i herr Hermanssons terminologi. Det torde alldeles särskilt ligga i de små ländernas intresse att de reglerna finns. Dessutom anför man som skäl för att rösta nej att man inte har fått gehör för sin idé om att en folkomröstning borde anordnas om frihandelsavtalet. Med andra ord när riksdagsmajoriteten avvisar denna idé utgår kommunisterna ifrån att folkomröstningens resultat skulle ha inneburit att Sverige skall avvisa det avtal vi nu uppnått Man måste fråga sig på vilka grunder kommunisterna står när de anser sig veta att svenska folket skulle Norden och till ökad frihandel i Västeuropa. Man måste också fråga sig, liksom Arne Geijer gjorde för ett par timmar sedan, om kommunisterna och herr Hermansson har gjort klart för sig konsekvenserna av den isoleringspolitik som de agiterar för. Det skulle innebära inte bara att tullmurar på nytt restes i Norden och mellan Sverige och Storbritannien. Det skulle också innebära att medan övriga EFTA-länder förbättrade sitt konkurrensläge på EEC-marknaden blev den svenska industrin kvar i det nuvarande läget samtidigt som den på EFTA-marknaden fick ta en ökad säga nej till att bevara frihandeln i och skärpt konkurrens från företagen i EEC-länderna. Herr Hermansson måste på senaste tiden ha hamnat långt borta i den revolutionära teorins utmarker, om han inte inser att ett nej till detta avtal går rakt emot de svenska löntagarnas intresse av större utvecklingsmöjligheter för svensk industri och därmed bättre löner och större trygghet i de företag där de arbetar. Fru talman! Trots de olika turer som några av oppositionspartierna företagit sig i denna fråga anser jag det vara riktigt att uttrycka min glädje över att Sveriges förhållande till den nya västeuropeiska stormarknaden kunnat lösas utan en stor och uppslitande politisk strid i vårt land. Vår mest väsentliga och mest fruktbärande arbetsuppgift under de närmaste åren är att ta till vara de fördelar och utvecklingsmöjligheter för svensk industri som EEC-avtalet ger. Naturligtvis innebär avtalet inte att alla våra ekonomiska problem lika litet som alla våra handelspolitiska problem har blivit lösta. Men det väsentliga är att vi, dvs. både staten, näringslivet och löntagarna, grundar vårt handlande på det avtal som faktiskt existerar, med dess förtjänster och med dess brister, och inte på mer eller mindre luftiga förhoppningar om att Sverige någon gång skall få en helt annan lösning på sitt politiska förhållande till EEC. Under den gångna hösten tycker jag mig ha fått belägg för att man inom industrin klart inser detta och nu vill satsa på utvecklingen mot frihandel i Västeuropa. Det är min förhoppning att riksdagens godkännande av avtalet med EEC skall ske i den andan och ge uttryck för samma grundsyn på avtalets betydelse för vår ekonomiska framtid.

Fru talman! Alla gamla jurister torde känna till att om man är osäker på om argumenteringen bär försöker man låta väldigt tvärsäker. Då tar man i, man konstaterar, man slår fast att precis så här förhåller det sig. Jag tycker inte att det är klokt av handelsminister Feldt att stå här och påstå att det har bevisats vara omöjligt att Sverige skulle kunna förhandla sig fram till medlemskap med bibehållen neutralitetspolitik. Det återstår att se. Det vet vi ingenting om i dag. Det är bara gissningar som herr Feldt bygger sin uppfattning på. Handelsministern påstår att vi moderater ”slog in” på andra vägar. Men vem var det som slog in på en annan väg än den förhandlingsväg som regeringen friskt trampade fram på sedan 1967? Det var regeringen som «Nr 138 hoppade ner i diket och drog med sig centerpartiet den gången — om det Tisdagen den inte var så att centerpartiet knuffade ner regeringen. Därom vill jag inte — 12 december 1972 yttra mig. Regeringen hoppade i varje fall av medan vi stod kvar på vägen. — Nu blir vi beskyllda för att ha slagit in på en annan väg. Gör en riktig historieskildring och låt oss därefter diskutera. Ni har tecknat en ”föga ärorik historia” inom oppositionen, sade handelsministern. Vem har tecknat en föga ärorik historia om inte socialdemokraterna själva, som har hattat fram och tillbaka från 1961 till den 18 mars 1970? Det är regeringen som har hoppat fram och tillbaka som villrå diga möss. Vi vet, säger handelsministern, att Europa inte är berett att ge Sverige förbehåll för neutralitetspolitiken. Ute i Europa tycker man — sade herr Feldt att vi hävdar en besynnerlig uppfattning. Det är inte sant. Också jag har — även om jag inte rör mig på den höga nivå som handelsministern gör när han är ute och reser — internationella kontakter och träffar en del av de människor som herr Feldt umgås med. Och jag påstår motsatsen. Bland dem som satt med och skulle besluta fanns det personer som var beredda att verka för att Sverige skulle få erforderliga förbehåll. Om vi hade lyckats få dem vid förhandlingarna därom vet vi intet; däremot att det fanns en stark positiv vilja från åtskilliga av dessa människor att ge oss en lösning som skulle kunna tillfredsställa både Sverige och Europa. Detta om detta. Handelsministern är — som ofta fallet är med regeringens representanter — oerhört bekymrad för hur vi skall kunna klara av ett eventuellt regeringsalternativ på den borgerliga sidan. Jag tycker att socialdemokraterna skall lugna sig. Ni behöver inte just nu vara så oroliga. Vi är inte där ännu. Vi kanske kommer dit. Men det vet vi ingenting om ännu. När den dagen kommer skall nog den här frågan liksom andra frågor lösa sig. Jag vågar påstå — om man nu skall generalisera, men herr Feldt gjorde det själv så förnämligt för en stund sedan — att om det finns splittring mellan de borgerliga partierna, och det gör det i olika frågor, så är splittringen minst lika stor inom det socialdemokratiska partiet i många väsentliga frågor. Ni har lyckats lappa ihop sprickorna, och vi skall nog kunna lappa ihop våra sprickor, om vi kommer i den situationen att vi skall ta över regeringsansvaret. I och för sig är det i högsta grad behövligt att vi får göra det. Men vi skall inte spekulera för tidigt om den saken.

Herr talman! I dessa dagar demonstrerar man på vissa håll mot EEC-avtalet och vill att riksdagen skall avslå förslaget. Det är inte särskilt många som gör det, och det är skilda kategorier människor som deltar i demonstrationerna. En del lär vara maoister, men att de demonstrerar måste väl bero på att de inte har uppmärksammat det faktum som herr Arne Geijer påpekade tidigare i dagens debatt, att just folkrepubliken Kina har uttryckt sin uppskattning av det förhållandet att ett starkare EEC nu kommer till stånd. Andra däremot har inte gjort sig kända för att tillhöra någon politisk ytterlighetsriktning, och då måste man fråga om de verkligen har gjort klart för sig vilken ytterlighetsståndpunkt de intar och vilka risker som deras krav skulle innebära för den sociala tryggheten och för sysselsättningen i vårt land. De känner sig stimulerade av folkomröstningens resultat i Norge. Men då borde de kanske tänka på att den nya regeringen i Norge på grundval av just folkomröstningen nu hos EEC har begärt ett frihandelsavtal av samma slag som det Sverige fått och den har sannerligen inte begärt mindre än vad Sverige har fått utan tvärtom mera. De rabiata EEC-motståndarna har i alltför stor utsträckning fått agera utan att bli effektivt bemötta.

Kjell-Olof Feldt påpekade för ett par år sedan att en formell handlingsfrihet i ett sådant läge inte skulle motsvaras av någon reell frihet vi skulle helt enkelt sakna ekonomiskt utrymme för att handla. Därmed vill jag lämna frågan om motståndet också mot det begränsade samarbete med EEC, som nu kommer till stånd om regeringsförslaget accepteras, för att i stället ta upp frågan om vilken grad av samarbete som vårt land bör eftersträva i framtiden. Genom att nu på regeringens förslag en utvecklingsklausul införts i avtalet har man visat att man inte är nöjd med ett begränsat handelsavtal. Man vill gå längre. Jag förutsätter att regeringen är enig om detta. Visserligen har Gunnar Myrdal i en bok påstått att åtskilliga i regeringen i själva verket har delat hans åsikt om att ett handelsavtal är tillräckligt men att de föredragit att tiga. Visserligen har ordföranden i den socialdemokratiska aktionsgruppen mot EEC offentligt sagt att framstående personer inom partiet under förhandlingarna lugnat honom med att regeringen nog skulle se till att det inte blev något mer än ett handelsavtal. Men vi kan utgå från att dessa påståenden är helt felaktiga. Regeringen är enig om att man vill gå vidare i samarbetet. I folkpartiets motion har vi anvisat vägar för att med ofö neutralitetspolitik utvidga och utveckla samarbetet med EEC i syfte att uppnå det förhandlingsmål — nära, omfattande och varaktiga förbindelser med EEC — som de fyra stora partierna var överens om vid förhandlingarnas början. Våra förslag har inte fått majoritet i utskottet och har därför fått fogas som reservation till betänkandet. Herr Wirmark har utförligt behandlat reservationen, och jag skall därför inte gå in på den nu. När vi gör upp bokslutet efter förhandlingarna måste vi konstatera, att vi inte fått den ekonomiska integration genom en associering som vi begärde åren 1961 och 1962. Vi har heller inte lyckats uppnå den tullunion som var det mål vi kämpade för, sedan tanken på medlemskap uteslöts i mars 1971. Vi har inte heller lyckats uppnå bättre villkor än vad Schweiz och Österrike gjorde, trots att den svenska regeringen klart sagt ifrån att vi eftersträvade det. Därför är det inte något hållbart argument när man ibland säger att vi bör vara nöjda om Schweiz och Österrike är det. Anledningen till att vi behöver ett vidare samarbete än dessa två länder är att vi är mer beroende av ett utvidgat EEC för vår export än vad de är. Därför var det riktigt att regeringen begärde att vi skulle få mer än de fick, och då är det också beklagligt att vi inte fick det. Jag tycker vi borde kunna vara överens om detta. Här har utrikesutskottets ordförande anmärkt på att herr Wirmark hade pekat på vissa skönhetsfläckar i avtalet. Men det är väl nu stunden är inne att göra en granskning av avtalet och se på vilka punkter vi är intresserade att söka komma längre än i denna omgång. Inte förlorar regeringen någon prestige, om den klart säger ifrån att den betraktar det här avtalet som en etapp på vägen för att nå det förhandlingsmål som vi varit överens om, nämligen nära, omfattande och varaktiga förbindelser med oförändrad neutralitetspolitik. Herr talman! När jag nu understryker kravet på fortsatt neutralitets Politik är det inte på något sätt någon vanemässig reservation. Jag är nämligen fast övertygad om att vår utrikespolitiska huvudlinje är till gagn inte bara för oss själva utan också för den politiska stabiliteten i vår del av världen. Jag vill därför understryka vad de två folkpartiledamöterna i utskottet säger på s. 33 i betänkandet: ”Enbart sådant samarbete kan förekomma som är förenligt med de krav som en oförändrad neutralitets Politik ställer.” Det är ett klart besked. Neutralitetspolitiken är en grundläggande förutsättning för vårt handlande i EEC-frågan. Det är sannerligen inte första gången som detta hävdas från vår sida. Det är över tio år sedan jag själv höll ett anförande inför Europarådet i Strasbourg, där jag sade att om EEC skulle tvinga oss att välja mellan neutralitet och medlemskap och inte erbjuda några alternativa former, så skulle vi ställa oss utanför EEC trots de stora ekonomiska nackdelar som det skulle medföra. Jag underströk då, och kan understryka nu, att vår neutralitet inte är till salu — av det enkla skälet att den aldrig har tillkommit i syfte att skaffa oss några ekonomiska fördelar. I december 1961 överlämnade dåvarande utrikesministern Östen Undén en ansökan om förhandlingar om associering enligt artikel 238 i Romfördraget med neutralitetsförbehåll. Ett sådant avtal skulle ha givit OSS en större fasthet än det handelsavtal, grundat på artikel 113, som vi nu får nöja oss med. Det har någon gång ifrågasatts om ett sådant avtal, grundat på artikel 238, skulle vara förenligt med vår neutralitetspolitik. Låt oss i alla fall konstatera att den svenska neutralitetens främste uttolkare var övertygad om att det var förenligt. Nu kan det ju sägas att förhållandena ändrats genom Davignonrapporten och annat, men jag vill påminna om hur läget var i Europa vid den tiden. Vi befann oss mitt i det kalla kriget, Berlinmuren hade just rests, EEC-kommissionens president Hallstein sade att EEC talar med en röst, och dåvarande statsministern Erlander hade hört Paul-Henri Spaak säga att EEC inte bara var en fråga om tullar, handel och ekonomi utan framför allt om utrikespolitik och försvar. Ändå ansåg då utrikesministern Undén att vi skulle söka associering.

Det framhölls också år 1962 att en handelsöverenskommelse som otillräckligt uppfyller fordringarna på en omfattande association vilken täcker vida aspekter av en integrerad marknad inte skulle motsvara våra behov. Genom det franska motståndet blev det inga förhandlingar, vare sig då eller 1967 när vi lämnade in vår öppna ansökan. Därefter kom en tid då man på EEC-håll avförde associeringen som en möjlig anslutningsform för industrialiserade länder, och vi var många i riksdagen som då inte trodde på denna möjlighet. Under år 1971 tycktes dock nya möjligheter uppstå i detta hänseende. Vi framförde då från folkpartiets sida förslaget att man skulle pröva denna möjlighet. Så skedde inte. Regeringen nöjde sig med vissa sonderingar. Man kan beklaga att det blev så, men det går ju inte att ändra på nu. Herr talman! Jag måste dock med anledning av vad handelsminister Feldt sade här i ett tidigare anförande något uppehålla mig vid tanken på associering, eftersom handelsministern försökte göra gällande att vi från vår sida inte hade hållit någon fast linje. Det var väl ändå så, herr handelsminister, att vi var överens om att artikeln 113, som talar om handelsavtal, inte var den lämpligaste grunden för att uppnå det förhandlingsmål som vi gemensamt strävade efter. Handelsministern sade i ett anförande inför Industriförbundets årsmöte i april 1971 att våra förhandlingsmål sträcker sig längre än till enbart en tullavveckling och bevarad frihandel inom EFTA. Han framhöll att vi är medvetna om att en förnuftig arbetsfördelning, som innebär ett rationellt utnyttjande av vårt lands produktiva resurser, kräver en mera långtgående ekonomisk integration än vad enbart frihandel innebär. Nu är ju artikel 113 avsedd för frihandel. När EEC-kommissionen lade fram sin rapport, sade man att eftersom det inte är fråga om någon ekonomisk integration så kan avtalet grundas på artikel 113. Handelsministern och vi ville ha en mera långtgående ekonomisk integration än vad ett rent frihandelsavtal innebar. Då sade vi från vårt håll — och handelsministern minns det väl från många interna överläggningar där vi båda var med — att om nu artikel 113 inte är den lämpliga grundvalen så återstår bara en artikel, nämligen 238, associeringsartikeln. Därför föreslog vi att man skulle undersöka möjligheterna att aktualisera den. Då sades det från regeringens sida att man behöver inte alls med nödvändighet anknyta en tullunion — det var ju det man eftersträvade — till någon särskild artikel i Romavtalet. Man skulle kunna ha möjligheter att uppnå tullunionen utan att anknyta till artikel 238 om associering eller till artikel 113 om handelsavtal. Vi från vår sida sade: All right — vi är inte bundna vid formen. Vi instämde i att innehållet i avtalet var det väsentliga och sade: Kan regeringen finna möjligheter att uppnå denna tullunion utan att hänvisa till någon bestämd artikel i Romavtalet, så all right. Men vi betvivlade att det skulle gå. Utvecklingen visar att vi hade rätt. Och när detta blev klart sade vi ifrån att vi tycker att regeringen borde lämna in en ansökan enligt artikel 238. Det är det enkla och klara sammanhanget, och därför faller handelsministerns uttalanden här platt till marken. Herr talman! Om vi nu ser framåt finner vi att vi skiljer oss, som herr Wirmark redan påpekat, från majoriteten på fyra punkter. Vi begär förhandlingar om exporten av jordbruksprodukter och fisk. Vi vill fästa regeringens uppmärksamhet på vikten av att diskussionerna om ursprungsreglerna bedrivs med skyndsamhet. Dessutom vill vi ha ett uttalande om att Sverige genom direkt kontakt med EEC bör söka finna praktiska former för en svensk medverkan i samarbetet inom EEC även på områden som inte täcks av de nu föreliggande avtalen. Jag vill understryka detta. När vi nu på grund av vår neutralitetspolitik inte kan delta i vissa former av europeiskt samarbete är det så mycket mer angeläget att vi aktivt deltar på alla de områden där samarbetet är förenligt med vår utrikespolitik. Slutligen har vi begärt att man inom regering och förvaltning snarast påbörjar ett förberedelsearbete för utvidgning av avtalet så att vi skall kunna uppnå de nära, omfattande och varaktiga förbindelser med EEC Som regeringen och vi varit överens om som förhandlingsmål. Utskottsmajoriteten avvisar detta med två motiveringar. Man säger först att artikel 113 — det är den som handlar om handelsavtal — i praktiken, med hänsyn till vår neutralitetspolitik, visat sig vara den enda formella ram som kan komma i fråga för en utveckling av samarbetet mellan Sverige och EEC. Låt mig i det hänseendet hänvisa till vad jag sagt om vår ansökan om associering år 1961 och 1962, som jag ju här uppehållit mig en hel del vid. I princip finns inga hinder för en associering enligt artikel 238 med oförändrad neutralitetspolitik, eftersom ett associeringsavtal kan utformas så — och det är vi överens om — att de krav som neutralitetspolitiken ställer kan tillgodoses. Så sent som den 11 maj förra året sade handelsminister Feldt i riksdagen som svar på en fråga av mig att det inte från någon regerings sida uttalats att associering för Sveriges del inte skulle kunna vara en tänkbar anslutningsform. Därefter gjordes, Som jag sade, vissa sonderingar, som ledde till att regeringen inte aktualiserade frågan just då. Men under dessa sonderingar framkom såvitt jag känner till ingenting som utesluter tanken på att en associering skulle kunna vara tänkbar i framtiden. Därför undrar jag om inte formuleringen i utskottsbetänkandet kanske blivit mer kategoriskt än vad ledmöterna egentligen avsett. Vad som är möjligt i praktiken — och det är ju det som utskottet yttrar sig om — kan ändras om de yttre förhållandena ändras. I princip bör man väl inte utesluta en annan form, om den är förenlig med iakttagandet av en strikt neutralitetspolitik. Det andra skälet, herr talman, till att man inte vill biträda vårt förslag är att man inte vill störa, som man säger, samarbetet med avtalsparterna genom en ny diskussion om anslutningsformen. Ja, det skälet tycker jag skulle ha bärkraft om vi hade föreslagit att Sverige omedelbart skulle göra en framställning till EEC om nya förhandlingar, innan ens det avtal som vi nu diskuterar har hunnit börja verka. Men det har vi inte föreslagit. Däremot tycker vi att denna sak är så angelägen att vi internt bör starta förberedelserna för en ny förhandlingsomgång. Sedan skall vi vid lämpligt tillfälle aktualisera frågan. Och så ängsliga behöver vi inte vara för EEC att vi inte skulle kunna börja ett internt utredningsarbete i denna fråga av fruktan för att EEC inte skulle tycka om det. Jag nämnde nyss det konfliktladdade läge som rådde i Europa för tio år sedan, då vi inlämnade vår ansökan om associeringsförhandlingar. Det är med stor tillfredsställelse vi kan konstatera att vårt samarbete med EEC påbörjas vid en tid som karakteriseras av avspänningspolitik mellan Västoch Östeuropa. Alla de som utmålat det västeuropeiska samarbetet som ett hinder för en fredlig utveckling har nu fått konstatera, att samarbetet i Västeuropa inte bara möjliggjort utan också underlättat en avspänning mellan Östoch Västeuropa. Såväl Willy Brandt som Walter Scheel har framhållit att de inte skulle ha kunnat ta initiativet till fördragen med länder i Östeuropa, om de inte haft stöd för sin östpolitik i väst. Bonn kunde inte ensam ta unilaterala initiativ. Willy Brandt sade för resten på en presskonferens på Harpsund: Vår östpolitik började i själva verket i väst. Sverige kan inte delta i ett förpliktande utrikespolitiskt samarbete i syfte att utforma gemensamma ståndpunkter, men detta hindrar inte att vi med stor tillfredsställelse ser resultatet av detta samarbete i form av avspänning i Europa och ökade förbindelser mellan Östoch Västeuropa. Jag tycker det är angeläget att ett ekonomiskt samarbete med E inte får ses som någon motsättning till länder utanför EEC-området. Enligt min uppfattning bör vi t.ex. försöka att kraftigt öka vår östhandel. Jag tycker det är en rimlig målsättning att försöka fördubbla den inom de närmaste åren; det finns ingen motsättning mellan det och samarbetet med EEC. Det kan i detta sammanhang påpekas att EEC under 1960-talet ökade sin östhandel i snabbare takt än vad vi själva gjorde. Vi måste också se samarbetet med EEC som ett medel att ge oss ekonomiska resurser för samarbetet med utvecklingsländerna. Luxemburgs utrikesminister Gaston Thorn, som var ordförande i EEC:s ministerråd under en avgörande period av våra EEC-förhandlingar, var förra månaden gäst vid folkpartiets landsmöte i Göteborg. Han framhöll då att man inom EEC nu kommer att lägga ökad vikt vid det socialpolitiska och regionalpolitiska arbetet. Han framhöll också att EEC måste ha en öppen attityd och verksamt bidra till utvecklingen i resten av världen. Låt mig i det sammanhanget instämma i vad herr Antonsson nyss sade om det viktiga samarbetet i Norden. Herr Wirmark berörde också den frågan, men jag vill särskilt understryka vad herr Antonsson sade, nämligen att framtidsmålet gäller inte Europa eller Norden utan både—och. Herr talman! Vår väg till en frigörelse av världshandeln och till ett positivt samarbete med utvecklingsländerna går inte utanför EEC utan genom EEC. Det är ett sådant samarbete som vi eftersträvar. Och ett oeftergivligt krav från folkpartiets sida är att detta samarbete måste ske i former som är förenliga med ett strikt iakttagande av vår neutralitetspolitik.